Herr talman! Först och främst vill jag understryka att vi, oavsett hur vi röstar i denna fråga, inte på något sätt har anledning att ifrågasätta riktigheten av de mycket uppskattande ord som herr Andersson i Brämhult yttrade om förvaltningskontorets chef. Frågan är egentligen för min del av mera principiell art. Här talas i utskottsutlåtandet om att man bör jämföra med »andra jämförliga tjänster». Jag vet inte vilka tjänster man åsyftar. Att jämföra denna tjänst med kammarsekreterarnas tjänst är i och för sig mycket svårt. Det är å ena sidan en administrativ tjänst, å andra sidan en specialistbefattning. Den administrativa tjänsten fordrar en kunnig och skicklig innehavare, kammarsekreterartjänsten fordrar mycket hög specialistkompetens och för övrigt en hög grad av lämplighet. Gör man likväl jämförelsen, kan man väl knappast komma till resultatet att det bör vara högre lönegrad för förvaltningskontorets chef. Men jag tror att vi över huvud taget kan bortse från den jämförelsen. Under en del år, då jag var sektionsordförande i min personalorganisation, Sveriges juristförbund, hade vi inom organisationen och mellan sektionerna mycket omfattande dylika jämförelser, när vi skulle framlägga våra bud för civildepartementet. Det gällde då administrativa chefstjänster och tjänster med specialistkompetens, nämligen domartjänster. Jag har försökt använda den erfarenhet jag fått under de åren för att bedöma detta ärende. Men jag kan inte finna att en sådan jämförelse skulle leda till högre löneläge än C 4 för för valtningskontorets chef. Då utgår jag från att det är en för riksdagen synnerligen viktig befattning, som ställer stora krav på sin innehavare. Skulle man i detta läge, när alldeles särskilt stora krav ställs på hans arbetsförmåga under ombyggnaden för riksdagen, vilja ge honom en extra ersättning, så finns ju möjligheten med lönetillägg. Men jag vill betona mina betänkligheter att under pågående lönerörelse för statstjänstemännen höja lönegraden för en tjänst i riksdagen och därigenom ge anledning till befogade jämförelser hos statstjänstemännens organisationer i syfte att höja deras chefstjänster. Hur mycket jag än personligen och som ledamot i en akademisk fackförening skulle önska att sådana jämförelser kan motiveras, så måste jag som riksdagsman säga att i varje fall tidpunkten för väckande av denna fråga är sällsynt illa vald. När därtill kommer att frågan är kontroversiell, måste jag beklaga, både allmänt sett och för förvaltningskontorets chef personligen, att frågan har tagits upp så pass oförberedd som den är och i detta sammanhang. Jag tror att vi bör rösta för reservationen och låta frågan komma tillbaka i ett gynnsammare utgångsläge, om förvaltningskontorets chef anses böra erhålla någon extra ersättning — i den detaljen skall jag inte nu yttra mig. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Det skulle vara mig fullständigt fjärran att på något sätt taga del i de försök till värderingar som olika parter har gjort här i debatten. Jag skulle bara vilja säga, att jag tror att de jämförelser som görs här görs från helt väsensskilda utgångspunkter. Det finns ingen gemensam nämnare mellan de befattningar man jämför, och det betyder att debatten blir felaktig. Jag har, herr talman, några siffror som jag skulle vilja nämna i sammanhanget. Man har efterlyst jämförelser med motsvarande befattningar. Jag har funnit några befattningar som jag tror kan vara jämförbara med befattningen som = förvaltningskontorets chef, om man tar hänsyn till de mångskiftande uppgifter som faller på kontoret. Låt mig börja med riksgäldskontoret. Där har man ungefär 125 arbetstagare. Riksgäldsdirektörens lön ligger i Cp 5, och därutöver uppbär han en årlig avlöningsförstärkning med 8400 kronor. Den administrativa direktören hos riksbanken är placerad i Cp 5. Chefen för riksdagens revisorers kansli, som har 10 arbetstagare under sig, är i Cp 4. Går man till verkssidan visar det sig att vi har 40 verkschefer i C 5, 15 verkschefer i C 6 och 8 verkschefer i C 8. Alla dessa befattningar är civila. Det kan möjligen vara någon hållpunkt för resonemanget. Sedan skulle jag gärna vilja erinra om att det här sades att kammarsekreterarna ändå kommer i underläge så småningom när det gäller beräkning av pension, därför att avlöningsförstärkningen inte är pensionsgrundande. Såvitt jag vet är den numera pensionsgrundande. Pension beräknas således på hela den utgående ersättningen. Detta betyder att nuvarande skillnad i utgående lön också kommer att bibehållas vid övergången till pension. Jag skulle vara tacksam om någon korrigerade mig om jag har fel, men jag har för mig att det är på det sättet.

Herr talman! Efter vad som här sagts i den pågående debatten känner jag ett behov av att än en gång betyga den uppskattning jag hyser för förvaltningskontorets chef. Det är alltså inte det frågan gäller. Inte heller har jag någonting emot höga löner för förtjänta personer, av självklara skäl, och jag menar att även förvaltningskontorets direktör hör till dem. Men när det gällde den fråga, som herr Ståhle var inne på, nämligen att jag skulle ha vilselett kammarens ledamöter genom att framhålla den förändring som skett genom överflyttning från B 6 till C 4, därför att C 4 bara är en ersättning för den gamla B 6, så är det riktigt som herr Ståhle säger. Men det är ju just det som var treårsavtalets innebörd. Det hade också den konsekvensen, att det blev ett kraftigt penningtillskott till lönegraden i fråga. I övrigt hade jag tänkt säga just det som herr Dahlén sade om en isolerad höjning av lönegraden för denna tjänst. Därför kan jag nöja mig med att på denna punkt instämma med vad herr Dahlén sagt. Jag har gått igenom sammansatta konstitutionsoch bankoutskottets utlåtanden nr 2 och 3 och har inte där funnit ett uttalande av det slag som återfinns i bankoutskottets nu föreliggande utlåtande och som jag tidigare kritiserade.

Herr talman! Tidigare i dag har landets sista blivande studenter skrivit svenska. De har bl.a. gripit sig an med det ämne som ger dem i uppdrag att söka analysera olika stilarter i svenska dagstidningar. Jag tror att det ibland finns anledning att också försöka analysera stilarterna i det svenska riksdagsspråket. När det gäller detta ärende som handlar om arvsrätten för barn utom äktenskap är det ganska intressant att notera vad ett enigt första lagutskott har skrivit. Utskottet säger nämligen följande: » Utskottet anser emellertid icke att det f. n. är påkallat att beträda de partiella reformernas väg utan att resultatet av det lagstiftningsarbete som pågår inom justitiedepartementet bör avvaktas.

Redan tidigare kan krav i denna riktning ha rests. Under de senaste riksdagarna har frågan om rätt till arv efter fäder och fädernefränder för barn utom äktenskap ofta varit på tal. Det har väckts motioner vid 1963 års riksdag. Det framställdes två interpellationer i ämnet vid föregående års riksdag, och vi har nu att ta ställning till en motion som första lagutskottet har behandlat och enhälligt tillstyrkt. I egenskap av motionär tar jag detta återkommande till frågan som ett starkt bevis för den otålighet som riksdagen har känt med det dröjsmål med frågans behandling som man onekligen kan konstatera — i varje fall sedan i mitten på 1950-talet. Vi kunde ha fått ett förslag redan år 1958, men då uttalade dåvarande chefen för = justitiedepartementet, statsrådet Lindell, att han, trots att det fanns starka principiella skäl som talade för att de utomäktenskapliga barnen i arvsrättsligt hänseende likställs med barn inom äktenskapet, inte ansåg sig kunna föreslå en ändring just då. Något längre uppskov behöver det icke bli fråga om, sade han alltså 1958. År 1954 lades en utredning fram, vilken ställde i utsikt att denna fråga tämligen snart skulle behandlas. Det har gått både tio och fjorton år sedan riksdagen fick löfte om att vi tämligen snart skulle få ett förslag i frågan. Nu har vi fått ett löfte av den nuvarande justitieministern att vi skall få vissa delförslag, troligen till höstriksdagen, om äktenskaps ingående och upplösning. Frågan om utomäktenskapliga barns arvsrätt bedöms skola behandlas i samband med rätt för efterlevande maka och för bedömandet av faderskap, säger han. Man kan ur många synpunkter verkligen djupt beklaga dessa sammankopplingar, men man vet ändå att det finns remissutlåtanden som nu behandlas inom justitiedepartementet, och att det finns departementspromemorior som är under utarbetande.

Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När vi nu här i kammaren har att behandla motionerna I: 672 och II:857 om företagsinteckning vid yrkesmässig trädgårdsodling ber jag som motionär att få anföra följande synpunkter. Vi fick här i landet en lag om företagsinteckning som trädde i kraft så sent som den 1 juli år 1967. I denna lag är 2 § så utformad, att sådan inteckning endast får meddelas om näringsidkaren är bokföringsskyldig eller driver jordbruk eller skogsbruk. Det betyder att företag som driver trädgårdsrörelse kan erhålla företagsinteckning endast i de fall då rörelsen drivs som aktiebolag eller handelsbolag. Då föreligger ju bokföringsskyldighet. Det stora flertalet företag inom ifrågavarande näringsgren, som drivs av enskilda personer, har däremot ingen möjlighet att erhålla företagsinteckning. Man frågar sig onekligen, varför den yrkesmässiga trädgårdsodlingen har undantagits i detta fall, eftersom annars det statliga kreditgarantistödet till jordbruksföretag och trädgårdsföretag lämnas under lika förutsättningar. Det är i högsta grad angeläget att även dessa trädgårdsföretag har tillgång till denna lånemöjlighet, inte minst med hänsyn till mycket stora kostnader i samband med den synnerligen omfattande rationaliseringsprocess som pågår inom denna näringsgren liksom annorstädes inom vårt näringsliv. Denna begränsning av lånemöjligheterna för trädgårdsnäringen i jämförelse med jordbruket är mycket kännbar för vederbörande rörelseidkare. Nu inser utskottet enligt utlåtandet att det kan vara angeläget att snart få till stånd en utvidgning av användningsområdet för företagsinteckning till att omfatta de i motionerna berörda slagen av näringsverksamhet. Detta gäller säkerligen även i många andra fall. Jag är tacksam för denna positiva inställning men vill ännu en gång uttrycka min förvåning över att denna utvidgning ej kunde göras redan vid lagens ikraftträdande, vilket ju — som jag nämnde — skedde så sent som den 1 juli förra året. Vidare säger utskottet att sedan sistlidna höst föreligger ett utredningsförslag som innebär att räkenskapsskyl digheten skall utsträckas till att i princip omfatta alla som yrkesmässigt driver självständig rörelse. Om detta förslag genomföres, kommer det att medföra en automatisk utvidgning av användningsområdet för företagsinteckning. Jag måste beteckna detta tillvägagångssätt gentemot ifrågavarande yrkesgrupp egendomligt. Varför skulle inte dessa trädgårdsodlare ha kunnat tas med i lagen redan från början? Nu skall först bokföringsskyldighet behöva införas innan de får samma möjligheter som jordbrukare och skogsbrukare att erhålla företagsinteckning. Med hänsyn till att dessa förhållanden bör kunna rättas till — tyvärr först genom den kringgående rörelse som jag nyss har beskrivit — ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag. Jag gör det i den förhoppningen att företagsinteckning skall kunna medges även person som driver yrkesmässig trädgårdsodling vid den tidpunkt som föreslagits i motionen, nämligen den 1 juli 1968.

Herr talman! Vi behandlade nyss ett litet och obetydligt ärende, som föranledde en mycket lång debatt. Nu kommer vi till ett mycket stort och betydelsefullt ärende, som enligt den praxis som vi har inte skulle ge anledning till någon debatt alls. Det gäller enhälliga utskottsutlåtanden från både andra lagutskottet och statsutskottet. Enligt praxis borde dessa utlåtanden i kamrarna inte bli föremål för debatt, de skulle bara klubbas igenom. Den fråga som det gäller är emellertid så viktig och så allvarlig och omfattas med sådant intresse av hela vårt folk, att jag tycker att det skulle vara en brist om den inte alls blev omnämnd i den offentliga debatten här i kammaren. Det har blivit sent på dagen, och det har varit många debatter tidigare, men jag tänker ändå fresta på kammarledamöternas tålamod. Den proposition som departementschefen har framlagt har godtagits utan några särmeningar. Den lilla ändringen med några få tillagda ord som andra lagutskottet föreslagit i narkotikastrafflagen är bara en liten redaktionell ändring. Det måste innebära att departementschefen i stort sett lyckats göra en bra avvägning mellan olika uppfattningar när han utarbetade sin proposition. I varje fall har det inte funnits någon annan bland oss som har lyckats hitta på något bättre, och jag vill gärna lyckönska honom till det. Det har sagts att narkotikafrågan är ny för Sverige och att den i den form den nu existerar är unik för Sverige. Det är väl riktigt att den är ny för Sverige i den form som den nu existerar här i landet, men narkotikaproblemet är inte nytt. Jag tror inte heller att det är alldeles unikt för Sverige. Vi vet att man haft en liknande epidemi i Japan, och det pågår liknande historier i Amerika. I vårt bibliotek ligger nu framme en amerikansk tidskrift från december förra året som skildrar de amerikanska hippies på ett sätt som väl stämmer överens med förhållandena hos vissa grupper här hos oss, om man får tro de skildringar som lämnas från båda hållen. Det är kanske möjligt att man sprutar mera här än vad man gör i Amerika. Men narkotikaproblemet över huvud taget är inte nytt här i landet. Tidigare hade det dock en mycket begränsad omfattning. Det förekom främst bland medicinalpersonal — läkare, sjuksköterskor, apotekare — alltså bland dem som hade möjlighet att komma åt medlen, framför allt morfinpreparat men också sömnmedel av barbiturateller liknande typ. Ännu på 1930-talet tycks det ha rört sig om sammanlagt bortåt ett 70-tal personer. Vi som är litet äldre erinrar oss kanske också att det vid den tiden fanns en krets där kokainmissbruk uppges ha förekommit. Även om det narkotikamissbruk som fanns på den tiden gällde andra medel och hade en helt annan och mycket mindre utbredning än den nuvarande, gav det dock en del lärdomar som kan ha ett visst värde även i dag. Endast de som kom åt narkotika missbrukade det. För andra människor fanns inte problemet, praktiskt taget. Behandlingsresultaten var dåliga. Visst såg man sådana som helt repade sig, men för flertalet var återfallen efter behandlingen det karakteristiska. Väsentligast för varaktig återställelse var att förhindra att missbrukarna på nytt kom i kontakt med narkotika. Alkoholen är på sitt sätt också ett narkotikum. Vi vet att vid behandling av dem som verkligen hemfallit åt alkoholmissbruk är en sak väsentlig, nämligen att försvåra för dem att komma över alkohol. Restriktiva åtgärder har väsentligt större betydelse än alla försök till positiv påverkan. Det visar enligt vad jag kan förstå allt som hänt inom alkoholområdet sedan 1954. Det här betyder inte att jag är negativist, vare sig i fråga om behandling av alkoholskadade eller ännu mindre behandling av narkotikamissbrukare, men det betyder att den viktigaste satsningen enligt min mening måste riktas mot åtkomsten av narkotika. Det är andra medel som används nu än förr, och det sker i en helt annan skala än tidigare. Som Dagens Nyheter skrev någon gång förra våren, börjar narkotikaepidemierna avteckna sig som ett hot om biologisk krigföring redan under fredstid. De dyker upp hastigt, skiftar medel och angreppsgrupper, är svåra att kontrollera och ebbar ut eller övergår i helt nya varianter, när handfallna och chockade samhällen eventuellt samlat sig till motåtgärder, skrev tidningen. Jag tror att det är en ganska riktig bedömning. Nu är det injektioner av centralstimulerande preparat som är den viktigaste och besvärligaste saken. Det är just injektionerna som är kruxet. De centralstimulerade ämnenas effekt, då de ges i injektioner och i mångdubbelt större dos än eventuellt terapeutiska doser, är en annan och mera deletär. Dessutom sker injektionerna under så ohygieniska och osterila förhållanden. Svåra septiska infektioner — populärt skulle man kunna kalla dem blodförgiftningar — har förekommit, även med dödsfall, men framför allt är det hepatitfallen, dvs. gulsotsfallen, som blivit så många. Serien från Roslagstulls sjukhus är belysande: år 1962 2 fall, år 1963 14, år 1964 81, år 1965 71, år 1966 269 och första halvåret 1967 275 fall. Vi vet också vad dessa hepatitinfektioner har betytt för helt andra medicinska områden, för dialysbehandling i s.k. konstgjord njure, för transplantationsverksamheten, osv. De har blivit ett allvarligt hinder i utvecklingen inom ett viktigt område av den medicinska vetenskapen. Vi vet också vad narkotikamissbruket har betytt på fångvårdsanstalterna. Vart man kommer på besök i sådana anstalter får man höra om detta nya som har inträffat under de senaste åren, om det ökade narkotikamissbruket, om lättheten att smuggla in narkotika, om nya problem som narkotikamissbruket har fört med sig samt om gulsotsfall. Allt detta är nytt. Vi vet inte hur det kommer att te sig i längden. Kommer de som har ägnat sig åt denna typ av narkotika att ständigt hålla på med det? Vet man någonting om den saken? Vad man hittills vet är väl att vissa av de personer som i hög grad har ägnat sig åt narkotikatrafiken har råkat illa ut, men hur många utgör de av alla? Våra kunskaper på denna punkt är helt visst ofullständiga. Är detta missbruk lika bindande och lika svårt att komma ifrån som morfinmissbruket? Det finns ju en hel del ungdomar, som super rätt kraftigt i ungdomens vår men som sedan reder upp det problemet och blir fullgoda medborgare med nyktra och sobra vanor. Går det likadant för de ungdomar som nu håller på med narkotika? Kommer de efter att ha levat i knarkeri och promiskuitet att så småningom mogna, finna en livspartner som de vill dela allt med och dra sig bort från det depraverande gänget? I den amerikanska tidning som jag nyss citerade står även, att den utvägen ibland har iakttagits. Låt oss hoppas att den skall finnas även hos oss. Ett torde emellertid vara säkert: De flesta, de som bara någon gång har prövat knarket, torde inte ha fått några större men åv det. Det viktigaste är alltså att förhindra åtkomsten av preparaten. Den legala förskrivningen är obetydlig och spelar i detta sammanhang inte någon roll. Det är smugglingen, den illegala hanteringen, de illojala hajarna och de s.k. narkotikakungarna som spelar den stora rollen, och det är mot dem som man framför allt skall rikta sig. Här rör det sig om verkligt skumma förhållanden, där stora ekonomiska intressen står på spel: Polis och tull måste få erforderliga resurser. Men hur skall man nå de 20 miljoner resande som kommer in varje år, de 11/2 miljoner bilar, de 130 000 fartyg och de 30000 flygplan som enligt propositionen inklareras varje år? Internationellt samarbete, framför allt internordiskt, vilket man redan har kommit överens om, men också samarbete över gränserna söderut och österut måste vara av betydelse. Det samarbetet måste utvecklas. Det har föreslagits att man helt skulle förbjuda och försöka att nå internationella överenskommelser för att förhindra tillverkningen av dessa centralstimulerande medel. Jag tror inte att det är en framkomlig väg. Jag tycker att utskottet har behandlat denna fråga på ett väl avvägt sätt. Preparaten är av skiftande art. Det kommer väl ständigt att produceras nya liknande preparat, som från början inte kommer att drabbas av förbudet. Jag tror även att dessa medel kan ha en viss legitim uppgift att fylla vid rätta tillfällen och i rätta doseringar. Det gäller inte bara vid fall av narkolepsi eller liknande sjukdomar. Den ökade fysiska och psykiska vitaliteten och det förjagande av trötthet som de utan tvivel ger kan vara behövlig och kanske t.o.m. nödvändig under vissa omständigheter. Det är inte meningen att man skall dopa vare sig travare eller cyklister i loppet Frankrike runt, vilket har förekommit med ödesdigert resultat, och inte heller vasaloppslöpare. Men det finns andra tillfällen då detta kan vara nödvändigt — jag skulle tro särskilt i krig — och det behöver inte leda till någon vanebildning; jag tycker att även det kan vara en legitim användning. Jag tror också att departementschefen har en riktig syn på cannabispreparaten, marijuana och haschisch. För oss är de nya, och vi här i landet känner kanske inte till så mycket om dem. Men i de länder där man känner dem sedan gammalt har man kringgärdat dem med bestämmelser och straff vid illegal hantering. När det för några dagar sedan omtalades en protest mot de lagar i detta avseende som finns i Kalifornien — framförd av läkare och universitetsprofessorer i Los Angeles, tror jag — gällde det straffbestämmelser av en helt annan valör än dem som vi nu har eller som föreslagits i propositionen; den protesten har i detta sammanhang ingen betydelse. Enligt min mening har departementschefen också en riktig syn på frågan om injektionssprutorna och regleringen av handeln med sådana sprutor. Även det är ju någonting nytt: att ungdomar kommer på kvällarna och vill köpa sprutor på apoteken och säger att deras moster eller faster eller någon sådan, som lider av sockersjuka, råkat slå sönder sin spruta. Bara några ord om behandlingen. Vi har fått en ganska utförlig redogörelse av medicinalrådet Sälde om vad man hade hunnit med att göra i höstas i fråga om de anordningar för behandlingen som finns. Behandlingen skall ju bestå av både en uppsökande, en vårdande och en eftervårdande del. Den uppsökande verksamheten är mycket viktig — men blir den någonting annat än en chimär? Det har jag frågat mig åtskilliga gånger. Naturligtvis skall man utveckla den, satsa på den och försöka göra den så bra som möjligt, men ändå frågar jag mig: Blir den någonting annat än en chimär? Vården måste i svåra fall bli långvarig, åtminstone om förhållandena är likartade med dem vid missbruk av morfin och därmed jämförliga narkotika; och den hittillsvarande erfarenheten pekar på att det är så i de svåra fallen. Vården vid den akuta förgiftningen är ur den synpunkten inget problem — där gäller det akut sjuka människor som känner att de behöver vård. Men hur blir det sedan? Såvitt jag förstår, kan någon långtidsvård på sjukhus med retentionsrätt, med rätt att kvarhålla de sjuka, knappast komma i fråga när det gäller patienter som befriats från sitt akuta intoxikationstillstånd; i varje fall inte så som jag tolkar den lag vi var med om att anta för ett par år sedan. De enda för vilka det finns en verklig retentionsrätt, så som jag ser det, är de människor som straffats för något brott och vårdas på en anstalt. Och där kan vården säkerligen bli bra om man lyckas hålla anstalten fri från narkotika. Men ibland kommer man nog även utanför anstalter att lyckas få den sjuke att under en längre tid — det behövs flera månader, kanske upp till ett halvt år — vara i narkotikafri miljö, på ett sjukhus, ett konvalescenthem, ett pensionat, en koloni eller någonting dylikt. Och då borde man även i mycket svåra fall kunna ha förhoppning om en för framtiden bestående förbättring. Naturligtvis bör i princip också ambulant behandling vara möjlig, alltså behandling i öppen vård, med en patient som går i sitt arbete och som någon gång då och då får träffa sin doktor. I princip skall man, tror jag för min del, under den tiden inte ge några små doser av narkotika. Det har ju varit debatt i den frågan, och jag skulle kanske inte diskutera den eftersom jag inte själv sysslat med det. Risken för återfall till grava former av missbruk är helt visst mindre om man inte ger några medel, tror jag. I varje fall är jag övertygad om att det i poliklinisk verksamhet är svårt att komma till rätta med de sjuka om man ger dem det förtroende att de själva får ha hand om distributionen av sitt medel. En narkoman sviker så lätt förtroendet när det gäller narkotiska preparat. Som en kollega — själv narkoman — sade till mig en gång när jag bad honom om ett ärligt svar rörande hans narkomani: »Du vet att man aldrig kan lita på en narkoman, aldrig lita på att han talar sanning.» Slutligen, det behövs forskning och det behövs information i fråga om narkotika. Informationen måste vara vederhäftig, annas kan den leda till en motsatt effekt. Narkotika kan verka så lockande. Effekten av det program om tobakens farlighet som uppgav att den berodde på radioaktiva substanser i tobaken ledde i ett fall därhän att en person som sedan länge slutat röka för sitt sjuka hjärta åter började röka ganska ordentligt. Hur mycket lättare skall det inte vara att åstadkomma ett återfall eller att åter börja använda narkotika om man får en olämpligt utformad information. Informationen måste ges på ett klokt och omdömesgillt sätt. Tyvärr har den information som givits i vårt land inte alltid varit vare sig klok eller omdömesgill. Ovederhäftighet, personliga prestigesynpunkter och obalanserade uttalanden har många gånger fördärvat en diskussion som annars kunnat ge mycket. I ett interpellationssvar till herr Holmberg i höstas tog socialministern avstånd från den herostratiskt ryktbara serie i TV som behandlade denna fråga. Det var ett av de första av TV:s, detta vårt mest genomslagskraftiga massmediums, ovederhäftiga, snedvridna och ofta skadegörande program som berört olika sidor av samhällslivet — vi har ju numera blivit alltmera vana vid den typen av program, som regel med samma producent. Det gladde mig att socialministern tog avstånd från det sätt på vilket den framställningen var gjord. Jag hoppas att det snart skall ta slut på TV-program av den typen. De förstör så mycket och de sårar så mycket. Det kan de också göra i narkotikafrågan. När det gäller frågor av den typ som vi nu behandlar måste informationen som sagt ske med omdöme, takt och klokhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! De förslag som är sammanförda i proposition nr 7 innebär ingen reform som kan betecknas som ett framsteg i utvecklingen av vårt välfärdssamhälle, men de åtgärder som föreslås är nödvändiga, även om vi måste beklaga dem. Det gäller emellertid att utforma åtgärderna på de olika områden. som det här gäller — på vårdsidan och på kontrollsidan — så att man inte genom vad man gör på det ena området äventyrar resultaten på det andra. Man måste i det här arbetet hela tiden ha målet klart för sig, nämligen att utrota bruket och därmed missbruket. Man måste också ha klart för sig att man inte kan nå detta mål enbart genom förbud och . drakoniska straffbestämmelser, utan man måste först och främst försöka komma åt de bakomliggande orsakerna till narkomanin. Den reform som vi i dag skall genomföra innebär inte slutet på en reformverksamhet, den innebär början på ett långt och mödosamt arbete. I detta arbete kommer vi att hämmas av brist på kunskap och resurser, men detta arbete är nödvändigt såsom utvecklingen har blivit. Detta kan synas vara självklarheter, och det är inte för att säga dem som jag har begärt ordet utan för att något närmare utveckla resonemanget i en motion som jag har väckt tillsammans med en annan ledamot av kammaren. Vi har där aktualiserat tre problem, som jag något vill belysa. Med tanke på den sena timmen skall jag försöka att fatta mig kort. Det första problemet gäller de narkotiska preparatens olika farlighetsgrad. Kunskaper därom är nödvändiga för att vi skall kunna bestämma vilka motåtgärder som är lämpliga och för att vi skall kunna lämna en objektiv upplysning. Att vi har tagit upp den frågan i motionen innebär inte att vi på något sätt ifrågasätter att man utan vidare skulle legalisera vissa preparat, utan bara att vi är övertygade om att om man skall vinna något med upplysning och propaganda, så måste man framför allt vara obrottsligt objektiv i sin upplysningsverksamhet. Vad vi främst syftar på är givetvis cannabispreparaten, haschisch och marijuana. Herr Kaijser har berört dem. Jag tror inte att det i grund och botten är så mycket som skiljer i fråga om vår inställning, även om jag kommer att framhålla några andra nyanser. Det råder såvitt jag förstår en tämligen enhällig uppfattning att cannabispreparaten är betydligt mindre farliga än t.ex. de centralstimulerande medel som är föremål för missbruk. Narkomanvårdskommittén ger klart uttryck för denna uppfattning, och vi har i vår motion lämnat en del uppgifter ur Svensk Läkartidning som stöder denna uppfattning. Å andra sidan framhåller man från olika håll att cannabisbruk kan vara en inkörsport till missbruk av tyngre narkotika. Det uppges också att försäljarna på den illegala marknaden försöker förmå haschrökarna att gå över till starkare narkotika genom att blanda opium i haschet. Man får ändå inte glömma att missbrukare av hasch och tyngre preparat till följd av kriminaliseringen rör sig i samma kretsar och därigenom får kontakt med varandra och att den miljö i vilken försäljningen sker ger möjlighet till manipulation med varorna. Departementschefen tar upp detta problem i propositionen. Jag tycker att han på det hela taget — liksom i propositionen för övrigt — för ett mycket nyanserat resonemang, som står i mycket välgörande kontrast till det uppskruvade tonläge som har förekommit i denna debatt på andra håll. Emellertid undviker han att i egentlig mening ta ställning genom att hänvisa till våra internationella förpliktelser. Jag tror att det är nödvändigt att vi trots våra förpliktelser på det internationella området försöker gå i närkamp med dessa problem. Otvivelaktigt förekommer det nämligen bland vår ungdom i vissa kretsar ett ganska utbrett bruk av hasch. Det kanske också förekommer bruk av marijuana, den mildare amerikanska varianten. De som använt ett sådant medel under lång tid vet givetvis en hel del om dess verkningar och har en bestämd uppfattning om dess farlighet. Antag nu att deras egna erfarenheter inte stämmer med den information de får av samhällsorganen. Om vi t.ex. säger till dem att allt narkotikabruk mycket snabbt framkallar ett beroende som det inte går att komma ifrån, men de av egen erfarenhet lärt sig att haschrökningen inte är vanebildande, vad händer då? De tror naturligtvis att vi överdriver också när vi talar om hur farligt det är att använda preludin, LSD, morfin och andra sådana preparat. Så faller de för frestelsen att pröva något »starkare» och blir fast i missbruket. En annan sak som vi måste försöka ta med i bilden när vi diskuterar narkotikafrågan är samhällets inställning till alkoholen som liksom cannabis är ett rusmedel och utan tvekan är ett beroendeframkallande medel, även om tillvänjningstiden är relativt lång. Alkoholens utbredning och skadeverkningar i vårt samhälle är alltför väl kända för att jag skall behöva uppehålla mig vid dem. Även om vissa uppgifter och uppskattningar som förekommit i den nyligen förda pressdebatten är överdrivna, behöver vi inte tveka om att det är ett mycket stort och allvarligt problem. Men alkoholen är socialt accepterad, den har en plats i vårt beskattningssystem. Den är inte belagd med skatt som på något sätt är prohibitiv, utan skatten är föga konsumtionshämmande. Om det nu är som det sagts 'av allvarligt folk att haschrökningen i fråga om rusverkningar närmast kan jämföras med konsumtion av vin eller öl, vilken uppfattning om och vilken respekt för våra värderingar får den ungdom som ägnar sig åt denna last? Å ena sidan starkspriten: socialt accepterad, en inkomstkälla för staten, ett livselixir för frusna skogsarbetare enligt vad vi fått höra från talarstolen i medkammaren å andra sidan hasch: ett medel vars blotta innehav kan kosta upp till fyra års fängelse. Därmed är jag inne på något i detta sammanhang mycket väsentligt: den generationsmotsättning som ingår som ett led i problemet. Hasch och marijuana förekommer av allt att döma mest i ungdomliga kretsar som känner sig stå i opposition mot konventionella normer. Användningen av cannabis kan i dessa kretsar vara ett instrument för gruppgemenskap och för protest mot de vuxnas auktoritet. Det förefaller som: om det i många fall tjänade som ett uttryck för en livsstil med andra värderingar än våra, en livsstil som söker sig bort från aggressivitet och självhävdelse och strävar mot andra mål än de konventionella. Dessa ungdomar uppfattar sig inte själva som narkomaner i vår mening, då de vägrar att uppge sitt cannabisbruk för auktoriteters påtryckningar. Skall vi få kontakt över den generationsklyfta som existerar, duger det inte att komma med moralkakor och aldrig så välmenade varningar och råd, om de inte baseras på fakta och en säker kunskap om det vi talar om. Därför begär vi i motionerna en intensifierad forskning om de narkotiska preparatens, särskilt cannabispreparatens, verkningar så att vi skall få denna kunskap.

Tyvärr är det dock så att resurserna för forskning på detta område i dag är helt otillräckliga. Läran om de narkotiska ämnena och beredningarna hör vid universiteten hemma under ämnet farmakologi och kan inom denna vidsträckta disciplin helt naturligt bara få begränsat utrymme. Resurser för klinisk forskning på området föreligger bara vid ett enda sjukhus. Här behövs sannerligen en upprustning. Det är tydligen en fråga som vi får återkomma till ett kommande år. Det andra problemet som vi berör i vår motion är frågan om straffrihet för innehav av narkotika i icke grava fall. Narkotikakonventionen förbinder oss att i vår lagstiftning straffbelägga allt innehav, även om det uteslutande gäller narkotika för eget bruk. Lagförslaget följer givetvis samma linje, eftersom vi är anslutna till konventionen. I propositionen förs ett resonemang på temat straff eller straffrihet. Mot straff och för straffrihet talar att en missbrukare drar sig för att söka vård, om han vet att han kan bli dömd för straff eller om han är rädd för att bli straffad för att han innehar narkotika. För straff och mot straffrihet talar att polisen har lättare att komma åt storlangarna om den kan ingripa mot innehav i alla fall. Remissmyndigheterna har varit delade på denna punkt. Rikspolisstyrelsen och riksåklagarämbetet har uttalat sig för en kriminalisering eller rättare sagt en fortsatt kriminali sering, medan kriminalvårdsstyrelsen och fylleristraffutredningen har uttalat sig emot en sådan. Departementschefen går som sagt in för fortsatt kriminalisering men rekommenderar åklagare och domstolar att tillvarata alla möjligheter att ge åtalseftergift eller att överlämna vederbörande till psykiatrisk vård i stället för att döma till straff. Utskottet understryker betydelsen av att reglerna om åtalseftergift tillämpas liberalt när det gäller brott av detta slag. Man har anledning vara betänksam mot att upprätthålla en kriminalisering av en viss förseelse — och därtill fastställa ett mycket strängt maximistraff — för att underlätta för polisen att komma åt brott som begåtts av andra och som står i ett tämligen löst förhållande till det förstnämnda brottet. I alkohollagstiftningen har man gått rakt motsatt väg och inte straffbelagt innehav av rusdrycker för eget bruk, bl.a. för att inte försvåra polisens arbete att komma åt langning. Man frågar sig vad det är som åstadkommer skillnaden. Det föreligger här uppenbarligen en konflikt. Samtidigt som man skärper straffet på innehav, rekommenderar man en liberal tillämpning av åtalseftergift. är det någon som tror att detta går hem bland människor som behöver övertygas om att samhället känner sin skyldighet i första hand vara inte att straffa utan att hjälpa? Det är sant att vi i dag inte har annan möjlighet än att straffbelägga innehav av narkotika av de slag som avses i narkotikakonventionen, därför att konventionen förpliktar oss till det. Men vi har rätt att begära en revision av konventionen på denna punkt, så att vi i en framtid får fria händer att avkriminalisera innehavsbrottet i den omfattning som vi kan finna önskvärd för att inte motverka strävandena att bereda missbrukarna vård. Motionsyrkandet går ut på att regeringen skall ta initiativ till en sådan ändring av konventionen. Hur en lagstiftning därefter skall utformas blir en senare sak att bestäm ma. Vi får då givetvis tillämpa de erfarenheter som kan vinnas under den tid som förestår. Det finns anledning att i detta fall uppmärksamma de erfarenheter som man gjort i USA. Även den saken var herr Kaijser inne på. Jag skall be att få komplettera den korta beskrivning han gav. Man har i USA en mycket sträng lagstiftning mot narkotika, till vilka också räknas marijuana. Lagstiftningen är olika i de olika delstaterna. I Kalifornien är straffet för innehav första gången fängelse i mellan ett och tio år, tredje gången fängelse från fem år upp till livstid. Om en vuxen ger eller säljer marijuana till en tonåring är straffet första gången fängelse i upp till tio år, tredje gången från femton år och upp till livstid. I någon stat ingår t.o.m. dödsstraff i straffskalan. I Kalifornien är det också straffbart att närvara vid marijuanarökning även om man inte själv deltar i den. Trots denna drakoniska lagstiftning är marijuanabruket — liksom missbruk av andra beroendeskapande medel — mycket utbrett i USA. Bland skoloch universitetsungdom är enligt uppgift upp till 30 procent marijuanarökare. Det säger sig självt att motsättningen mellan den hårda lagstiftningen och ungdomens attityd till marijuanan är djupt olycklig. Den har skapat en klyfta mellan det etablerade samhället, som representeras av de vuxna, och ungdomens värld, en klyfta som är förenad med stora faror. De som skär pipor i vassen är de kriminella element som profiterar på narkotikahanteringen. Förhållandena sägs påminna om dem som rådde under förbudstiden. Till sist några ord om vårdsidan. Den behandlas i propositionen i första hand som ett storstadsproblem, och de tämligen begränsade statliga åtgärder som föreslås ' tar nästan helt sikte på storstadsområdena. Emellertid är narkotikamissbruket inte uteslutande en storstadsföreteelse. Vi läser dagligen i tid ningar om att missbruksmiljöer uppdagas på olika håll i landet. Det förefaller som om missbruksepidemier kan blossa upp praktiskt taget var som helst. Behov av insatsberedskap föreligger därför inom socialoch sjukvården i hela landet. En adekvat utbyggnad av narkomanvården över hela landet kommer att ytterligare hårt anstränga den psykiatriska vårdsektorn, som redan lider brist på resurser. Vi har därför föreslagit att regeringen skall ta upp förhandlingar med landstingen om en ökning av antalet bidragsberättigade platser på mentalsjukhusen för att därigenom animera sjukvårdshuvudmännen till insatser för narkomanvård. Statsutskottet har inte funnit anledning att uttala sig för sådana förhandlingar utan anser att sjukvårdshuvudmännen har att närmare pröva platsbehovet. Det senare är väl dock självklart. Jag tror att vi kan lita på att landstingen nu som alltid skall känna sitt ansvar som huvudmän för sjukvården, men det förhållandet att huvudmännen skall pröva platsbehovet innebär knappast något motiv för att inte regeringen skall ta initiativ till förhandlingar. Menar statsutskottet med sitt uttalande att initiativet bör komma från Landstingsförbundet? När det gäller vårdsidan blir det tydligen landstingen och kommunerna som i fortsättningen får sörja för vad som behöver göras. Vad vi i dag beslutar därom har, såvitt jag förstår, mycket liten betydelse för det praktiska handlandet utanför storstäderna. Herr talman! Det föreligger två enhälliga utskottsutlåtanden. Jag har inte något yrkande.

Herr talman! Låt mig understryka att det är med tillfredsställelse jag noterar att det är ett enigt utskott som ställt sig bakom det förslag regeringen framlagt i propositionen med förslag till narkotikastrafflag och olika åtgärder för vård och behandling av narkotikamissbrukare. Detta är så mycket mera glädjande som de problem, som narkotikamissbruket medför för den enskilde och för samhället, är både allvarliga och svårlösta. De åtgärder, som föreslås i propositionen och som nu har tillstyrkts av utskottet, räknar jag med skall utgöra betydelsefulla steg i kampen mot narkotikamissbruket i vårt land. Vi står här inför problem med internationell räckvidd. De åtgärder, som regeringen har föreslagit, omfattar dels vård och Herr talman! Jag är angelägen framhålla att vi inte får slå oss till ro med de åtgärder som nu kommer att genomföras. Kampen mot narkotikamissbruket måste ständigt föras vidare, allteftersom våra kunskaper och erfarenheter på detta område vidgas. Det är min förhoppning, att bl.a. narkomanvårdskommitténs tredje betänkande skall ge underlag för ytterligare insatser. Detta betänkande kan väntas någon gång i början av nästa år. Även andra möjligheter att öka våra kunskaper om narkotikaproblemet kommer att tillvaratas. Jag har under senare år ofta haft anledning att betona att narkotikafrågan är ett stort internationellt problem. Effektiva åtgärder mot missbruket kräver därför ett internationellt samarbete. Ett omfattande sådant förekommer redan inom världshälsoorganisationen och i FN:s narkotikakommission. 1961 års allmänna narkotikakonvention omfattar som bekant inte alla preparat som missbrukas i bl.a. vårt land. Den omfattar sålunda inte de centralstimulerande, hallucinationsframkallande, lugnande och sömngivande medlen. Från svensk sida har upprepade framstötar gjorts för att få även dessa medel under internationell kontroll. Senast vid narkotikakommissionens 22:a sammanträde, som hölls i Genéve i januari i år, framställde de svenska representanterna, enligt givna direktiv, krav på snabbast möjliga åtgärder för att få vissa centralstimulerande medel under internationell kontroll genom tillämpning av artikel 3 i 1961 års allmänna narkotikakonvention. De svenska förslagen möttes med förståelse från flera håll, men något beslut fattades inte. Frågan skall på nytt tas upp vid nästa sammanträde med kommissionen. Det finns ingen anledning att dölja att det här rör sig om komplicerade frågor som också berör starka ekono miska intressen. Vi avser att fortsätta våra aktioner på det internationella planet. Vi gör det i medvetandet om att vi bakom oss har en växande internationell opinion, att tiden nu är mogen att få en internationell kontroll, avseende även de centralstimulerande, hallucinationsframkallande och lugnande medlen.

Jag vill, herr talman, något kommentera detta. Som jag framhållit i propositionen anser jag det nödvändigt att allt innehav av narkotika är straffbart. Detta beror inte bara på att 1961 års allmänna narkotikakonvention kräver att allt otilllåtet innehav av narkotika skall vara straffbelagt, utan sker också för att polisen, för att kunna komma åt den grövsta narkotikabrottsligheten, nämligen de olaga överlåtelserna, måste kunna göra ingripanden mot allt olovligt innehav. De olägenheter som kan följa av kriminaliseringen av ringa innehav och av innehav för eget bruk över huvud taget får enligt min mening motverkas genom att vårdbehövande narkotikamissbrukare erbjuds erforderlig vård inom ramen för gällande påföljdsbestämmelser och regler om beslut att inte åtala för brott. Jag är medveten om att detta kan innebära svåra avvägningsfrågor i de enskilda fallen. Det bör dock vara möjligt för de rättsvårdande myndigheterna att komma fram till en gemensam grundsyn i dessa frågor. Därvid får man naturligtvis inte bortse från olika preparats större eller mindre farlighet. Det svenska påföljdssystemet erbjuder enligt min mening så stora variationsmöjligheter att det i mycket stor utsträckning bör gå att anpassa påföljderna efter den enskildes behov av vård. Liksom andra lagutskottet vill jag understryka vikten av en liberal tilllämpning av reglerna om åklagares rätt att inte väcka åtal mot missbrukare som är villiga att underkasta sig vård, i synnerhet när det gäller unga narkotikamissbrukare. Höjningen av maximistraffen är inte avsedd att leda till en slentrianmässig skärpning av straffen för alla narkotikabrott. De rättstillämpande myndigheterna måste tänka på att straffskärpningarna i första rummet har motiverats av önskemålet att kunna döma till verkligt kännbara straff i de fall då personer rent yrkesmässigt sysslar med illegal narkotikahantering. Vad beträffar cannabispreparaten vidhåller jag den uppfattning som jag i olika sammanhang givit uttryck för. I propositionen har jag understrukit att cannabis i de länder där detta medel är mest utbrett anses böra bekämpas med kraft och att det i 1961 års narkotikakonvention upptagits bland de medel som i vissa hänseenden underkastas den mest rigorösa reglering. Det bör enligt min mening inte komma i fråga att för närvarande särbehandla cannabis när det gäller den svenska narkotikastrafflagstiftningen. Hur man internationellt ser på detta medel ger ju 1961 års narkotikakonventionen ett klart besked om. Jag vill, herr talman, också gärna begagna tillfället att ta upp ytterligare några frågor som har kommit att aktualiseras. Låt mig något beröra de processuella tvångsmedlen. Man har bl.a. efterlyst större möjligheter för polisen att bereda sig tillträde till s.k. knarkkvartar och ta med där befintliga personer för identifiering och registrering. Narkomanvårdskommittén har emellertid kommit till den uppfattningen att bestämmelserna om processuella tvångsmedel redan är fullt tillfredsställande när det gäller att bekämpa den illegala narkotikahanteringen. Inte heller har det under remissbehandlingen framkommit någonting som motsäger denna uppfattning. Rättegångsbalkens bestämmelser om husrannsakan torde medge tillräckliga möjligheter till ingripanden under förutsättning att bestämmelserna utnyttjas effektivt. Jag har inhämtat att såväl riksåklagarämbetet som rikspolisstyrelsen är beredda att verka för att bestämmelserna utnyttjas effektivt i den mån så inte redan skulle vara fallet. I detta sammanhang vill jag också erinra om den allmänna skyldighet som enligt 93 § barnavårdslagen föreligger för myndigheter, vilkas verksamhet berör barnavården, att ofördröjligen till barnavårdsnämnden anmäla sådant som de i sin verksamhet erhåller kännedom om och som bör föranleda ingripande av nämnden. Denna skyldighet gäller även för polisen. Barnavårdsnämnderna har därför möjlighet att genom polisen få meddelanden om de barn och ungdomar som påträffas i narkotikasammanhang. Även frågan om särskild kriminalisering av handlingar som består i tillhandahållande av lokal för narkotikamissbruk har aktualiserats. I förslaget till narkotikastrafflag har införts en uttrycklig bestämmelse om straff för medverkan till vissa narkotikabrott, nämligen sådana brott som avser tillverkning, saluhållande eller överlåtelse. Jag har i propositionen framhållit att detta medför möjligheter att ingripa mot personer som driver s.k. knarkkvartar. En annan sak är att det ibland kan vara svårt att leda i bevis att den som upplåter lokalen känner till vad som försiggår. Dessa bevissvårigheter blir emellertid desamma vare sig man inför ett särskilt straff för den som upplåter lokal för narkotikamissbruk eller om samma gärning straffas enligt reglerna beträffande medverkan. Vad beträffar frågan om registrering av recept har jag i propositionen framhållit att den förebragta utredningen inte har övertygat mig om att fördelarnar med en allmän registrering av re cept skulle överväga den tungroddhet och de andra nackdelar som skulle vara förenade med en sådan. Därför ansågs det att någon registrering av recept inte nu bör genomföras. Otvivelaktigt skulle en bättre kartläggning av läkemedelskonsumtionens utveckling vara önskvärd. Årligen utfärdas emellertid ungefär 35 miljoner recept här i landet, och innan en registreringsverksamhet i någon form startas måste de tekniska och ekonomiska förutsättningarna härför vara klarlagda. Det bör också framhållas att narkotika i vårt land endast får utskrivas med stor försiktighet, och läkaren måste alltid kunna redovisa motivet för receptutskrivningen. Apotekens narkotikarecept kontrolleras också årligen vid kontrollförrättningar, och åtgärder vidtages mot en onormal utskrivning. Som bekant har utskrivningen av narkotika minskat drastiskt på senare år. Jag kanske här, herr talman, skall göra en kommentar till vad herr Kaijser i sitt intressanta anförande nyss var inne på, nämligen frågan om möjligheterna att ingripa då det gäller svårt missbrukande personer.

Denna uppfattning har ju godtagits av det stora flertalet remissinstanser, även om från några håll uttalats tvekan på denna punkt. Jag vill understryka att det får ankomma på den nya socialstyrelsen att uppmärksamt följa utvecklingen på detta område och inkomma med de förslag som kan betingas av de vunna erfarenheterna. Herr talman! Låt mig betona att alla, staten, sjukvården, läkemedelsindustrin och allmänheten, måste känna ansvar i arbetet för att hejda läkemedelsmiss bruket. När det gäller läkemedelsindustrin är det nödvändigt att den känner ansvar inte bara för effekterna av ett terapeutiskt bruk av läkemedlen utan också för missbruket. Industrin har i Sverige lojalt accepterat den noggranna kontroll som specialistregistreringen innebär. Genom myndigheternas återhållsamhet vid registreringen finns det i Sverige totalt omkring 3000 specialiteter, under det att somliga andra länder i Europa tillåter mer än 20 gånger så många specialiteter. Genom den svenska restriktiviteten har vi fått ökade möjligheter att genomföra anordningar för att upptäcka missbruk och vidtaga åtgärder. Vad gäller frågan om ett eventuellt totalförbud för centralstimulerande medel har utskottet framhållit, att förbudet kan ges den utformningen att de medel som bör omfattas av detsamma inregistreras som farmacevtiska specialiteter enligt läkemedelsförordningen. Socialstyrelsen följer utvecklingen på detta område med skärpt uppmärksamhet. Låt mig tillägga att det också kan bli aktuellt att skärpa kontrollen beträffande ytterligare ämnen. Man torde kunna räkna med att en stor del av dessa medel kommer att försvinna ur marknaden under året. Det är uppenbart att vi befinner oss i ett utvecklingsskede på läkemedlens område som måste lägga ett särskilt ansvar på läkemedelsfirmorna. Våra möjligheter att påverka läkemedelsföretag i utlandet är naturligtvis begränsade, men det bör inte hindra oss från att medverka till en opinionsspridning även utanför våra gränser på sätt som jag här tidigare har nämnt. Så några ord om upplysningsfrågorna. Jag har noterat — låt mig säga det — med tillfredsställelse den reaktion som har kommit till uttryck från flera av kammarens ledamöter mot vissa former av s.k. informationsverksamhet som vi har upplevt under senare år. Jag tror att det kan sägas att det står klart att vissa inslag i den i och för Ang. förslag till narkotikastrafflag sig angelägna upplysningsverksamhet som hittills bedrivits har varit mycket tveksamma. I vissa fall torde verksamheten ha lett till ett resultat som direkt motverkar det syfte jag föreställer mig att man eftersträvat. Särskilt massmedia och inte minst TV har ett stort ansvar för att den information som lämnas inte ökar allmänhetens och särskilt ungdomens intresse för att bruka narkotika. Jag tror att det är angeläget att diskussionen om vårt narkotikaproblem nu och i fortsättningen förs under mera genomtänkta former. Narkomanvårdskommitténs nästa betänkande kommer bl.a. att beröra just dessa spörsmål. Närmast blir det frågan om att söka åstadkomma en samordnad rådgivningsoch upplysningsverksamhet. Den starkt ökade aktivitet som vi glädjande nog upplever i vårdarbetet i vårt land har också gjort det angeläget att nå en bättre samordning och en större enhetlighet i lagreglerna för vårdområdena. Så långt som möjligt måste vi effektivisera åtgärderna på den sociala sidan. Den uppfattningen börjar alltmer få tyngd att man måste försöka se hjälpbehövande människors situation i sin helhet. Den s.k. familjevårdsprincipen får allt starkare genomslag på vårdsidan. Våra nuvarande vårdlagars utformning får naturligtvis inte stå hindrande i vägen, om vi kan nå bättre resultat genom en samordning. De vårdlagar som i första hand behöver samordnas är socialvårdslagen, barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen. Dessa frågor blir nu föremål för utredning. Jag vill nämna detta, även om det kan leda till resultat först på litet längre sikt. I kampen mot narkotikamissbruket måste alla goda krafter samverka. Frågan är allvarlig och svår, och allt som kan göras i förebyggande syfte är angeläget. Hem och skola måste finna former för en fruktbar samverkan. Jag tror att ungdomsorganisationerna här har ett viktigt verksamhetsfält. Infor mation och upplysning är viktigt men måste, som jag betonat, utformas så att syftet inte motverkas. De medicinska och sociala vårdåtgärderna måste ha mycket hög prioritet. Till detta bör fogas de viktiga insatserna på tull-, polisoch lagstiftningssidan. Låt mig så till sist upprepa: Narkotikafrågan är ett stort internationellt problem. Det är genom samverkan över hela världen som vi kan vinna bestående resultat.

Herr talman! Det har sagts många kloka och tänkvärda ord under denna debatt. Jag kan egentligen i stort instämma i allt vad herr Kaijser och nu senast herr statsrådet har anfört. Den lag som vi här har att behandla är en högst betydelsefull lag, en lag, som vi har längtat och trängtat efter, skulle man kunna säga. Narkotikamissbruket, särskilt bland ungdomarna, är ju utan tvekan nutidens allra största samhällsproblem, inte bara i vårt land utan i ett flertal länder. Detta missbruk har i vårt land utbrett sig med en förfärande hastighet och har tagit helt förskräckande proportioner under de allra senaste två åren. Det är inte bara det, att ett missbruk av dessa narkotika i flertalet fall skapar såväl kroppsligt som psykosocialt förfall, utan därtill vet vi nu, att de hallucinogena substanserna, främst LSD, medför stor risk för arvsmassan med missbildningar som följd, vilka kan komma även generationer senare. Vad detta betyder, har ju neurosedynet givit oss en blixtbelysning av. För mig framstår de s.k. narkotikahajarna som vår tids allra största brottslingar. Den skärpning av straffbestämmelserna för dem som nu föreslås är enligt min mening den minsta vi kan tänka oss. Jag vill gärna se en ytterligare skärpning av dessa straffbestämmelser i framtiden. Vi har ju en lång erfarenhet av ko kainoch morfinmissbruk från Orienten sedan sekler och vet vilka stora skadeverkningar som detta missbruk har åstadkommit och = fortfarande åstadkommer. Men även <cannabispreparaten, främst haschisch och marijuana, medför mycket stora skadeverkningar, särskilt för psykiskt labila människor och för ungdomar. Även om vanebildningen vid dessa preparat inte är så uttalad talar en samfälld medicinsk och social erfarenhet från sådana länder, där dessa missbruk är utbredda — det är de ju lyckligtvis inte i vårt land — för att man även här har mycket stora faromoment. Just i dessa länder ser man mycket allvarligt på dessa missbruk. De mera nya formerna av narkotika, hallucinogenerna och de centralstimulerande medlen, har vi inte så lång erfarenhet av. Jag är dock övertygad om att vi även här så småningom skall finna uttalade och svåra skadeverkningar. Också dessa missbruk bör från början behandlas hårt. Det är dock inte de missledda som skall straffas utan förförarna, narkotikahajarna. Jag kan emellertid inte gå så långt som herr Tistad; vill helt instämma i vad herr statsrådet anförde, nämligen att det rent praktiskt inte går att komma ifrån att även innehav av narkotika måste straffas. I annat fall kan vi inte komma åt narkotikahajarna. Såvitt jag kan finna, är det lagförslag som vi nu behandlar mycket väl avvägt och bra. De båda enhälligt tillstyrkta utskottsutlåtandena talar ju sitt eget språk i det fallet. Vi hoppas nu bara att narkomanvården skall bli väl utbyggd — detta är ju det viktigaste för framtiden — och att denna vård i första rummet skall inriktas på profylax och inte på terapi. Men jag vill understryka vad herr statsrådet nyss sade: vi får inte slå oss till ro. Detta är bara början, kampen måste föras vidare. Och det finns många, många problem som ännu bara skisserats och som måste utredas bättre innan vi fått en god kontroll över detta. Jag vill understryka den stora betydelsen av att vi får även ett gott internationellt samarbete. Vi behöver detta just då det gäller de centralstimulerande medlen, som för oss är alldeles speciellt besvärliga. Och då bör vi även ta hänsyn till de länder där framför allt hasch och marijuana är alldeles särskilt besvärliga problem. Vi får hjälpa varandra. Ungdomen har olika smak, så att säga, men farligt är det. Med tanke på framtiden är dessa problem de mest betydelsefulla vi för närvarande har i vårt samhälle. Jag yrkar bifall till utskottsutlåtandet.

Herr talman! Också jag skall be att få uttrycka min uppskattning av statsrådet Asplings mycket förnämliga anförande. Däremot kan jag nog inte vara lika uppskattande när det gäller herr Edström. Jag skulle bara vilja knyta två reflexioner till hans anförande. Enligt uppskattning finns det ungefär 200 miljoner cannabisbrukare i världen, huvudsakligen koncentrerade till de islamitiska länderna. Det är riktigt att man i vissa av dessa länder stämplar cannabisbruket som ett brott och bekämpar det, men i alla islamitiska länder har man totalförbud när det gäller alkohol, betraktar alltså bruket av alkohol som ett värre brott. Jag skulle ha önskat att herr Edström i sin mycket schematiserade beskrivning av de narkotiska preparaten också satt in alkoholen. När sedan herr Edström uttalar sig om omöjligheten av straffrihet för innehav av narkotika måste jag säga att han på det området inte har den sakkunskap som han i egenskap av läkare kan ha på andra områden. Här gäller det en rent straffprocessuell fråga, de möjligheter lagstiftningen ger att använda tvångsmedel i olika fall. Motivet för att under alla förhållanden straffbelägga innehav av narkotika är att polisen skall kunna använda vissa tvångsmedel. Och där tror jag att min civila verksamhet har gett mig en något större erfarenhet än den herr Edström har på just det området. Dessutom vill jag ännu en gång betona, liksom jag gjorde i mitt första anförande, att man då det gäller alkohollagstiftningen har en totalt motsatt syn på detta problem. Där finns inte något stadgande om straff för olaga innehav av rusdrycker — just för att man inte skall göra det svårare för polisen att komma åt langarna. Här är det en fullständig olikhet i synsättet, som jag inte har fått någon förklaring till.

Herr talman! Även jag har varit i Orienten. Jag vet, att koranen förbjuder användning av alkohol, men Muhammed visste inte att man kunde intaga alkohol på annat sätt än som dryck; därför gör man så i den muhammedanska världen, när man skall vara en trogen muhammedan men ändå vill begagna alkohol, att man äter alkohol. Det är ej förbjudet och det kan man göra i form av vissa mycket starkt alkoholhaltiga rätter. Jag har själv fått sådana rätter och blivit mera berusad än jag någonsin kan bli av att dricka alkohol. Det är ett religiöst problem som här ligger bakom. Däremot har man i Orienten inte den respekt som vi har för narkotikamissbruk i olika former. Man har där en mycket liten respekt för morfin, kokain och andra narkotika; jag vet också att man har mycket liten respekt för hasch. Men jag anser att överallt i världen där man har fått ökad erfarenhet av dessa missbruk har man blivit mer och mer restriktiv och mer och mer försiktig. Liksom vi gärna vill att våra speciella problem då det gäller missbruket av de centralstimulerande medlen skall bli internationellt erkända, så att andra län der kan hjälpa oss, skall vi hjälpa andra länder med deras svåra problem, som i dag främst består i haschmissbruket och marijuanamissbruket. När det gäller den judiciella formen, dvs. straffen, har vi i utskottet mycket utförligt behandlat denna fråga och haft fullt klart för oss vad statsrådet just sade, att det helt enkelt inte går att behandla narkotikahajarna med silkesvantar och att låta dem komma undan, om att de säger, att de använder funna små mängder för sitt eget bruk. Det måste finnas möjligheter för polisen att kunna ingripa även om en människa säger att det är för eget bruk hon har dessa mängder. Men jag håller helt med statsrådet om att polisen härvidlag skall använda sina möjligheter med förstånd och försiktighet, då det gäller ungdomar, som man skall i första hand söka hjälpa och inte stjälpa. De skall inte eller milt straffas. De som skall traffas så hårt som möjligt är däremot narkotikahajarna.

Herr talman!

Uppenbarligen har materialet från medicinalstyrelsens narkomanvårdskommitté, sådant det hittills har hunnit presenteras, varit en värdefull tillgång för bedömningen av de olika ställningstaganden som nu strax skall beslutas om. Det finns all anledning att än en gång understryka vad socialministern nyss sade, nämligen att i kampen mot narkotikabruket, främst narkotikamissbruket, behövs alla goda krafter. Det är möjligt att det är insikten om detta som har gjort att debatten har fått den ton jag nyss nämnde. När det gäller information kring narkotikabrukets risker liksom då det gäller åtgärder i förebyggande syfte måste alla tillgängliga resurser sättas in och alla kanaler som står till buds hållas öppna. Inte minst med hänsyn till att det här är en fråga med ett internationellt samband har vi all anledning att arbeta med kraft och beslutsamhet. Herr talman! Jag nämnde att debatten var nära nog nyansfri. Den som möjligen brutit något mot enigheten har varit herr Tistad, som länge och väl talade för sin motion. Jag var bara förvånad över att han inte i sitt första inlägg yrkade bifall till motionen. Det var tydligen ett uttryck för den tveksamhet som han ändå själv känner. Vad jag närmast tänker på är herr Tistads önskan att vi skulle göra en insats för att få den gällande internationella konventionen ändrad så att vad som nu är olaga innehav av narkotika för eget bruk inte längre skulle vara kriminaliserat. Man ställer sig mycket tveksam till vad det är motionärerna menar i detta avseende. De i Sverige så använda centralstimulerande medlen omfattas i juridisk mening inte av den gällande narkotikakonventionen. Men utredningen pekar på att det inte finns någon anledning att mindre strängt reglera sådana medel som till sina yttringar visat sig vara ett lika allvarligt problem som de klassiska narkomanierna. Utredningen tillägger att det förefaller märkligt att t.ex. olovligt innehav av LSD och liknande hallucinogener skulle bedömas lindrigare än innehav av de klassiska narkotikamedlen. Om man då som herr Tistad uttalade — jag fattade honom så skulle vilja ha en uppmjukning av konventionen, måste man vilja gå steget längre och tillåta innehav av även s.k. klassiska narkotika såsom icke kriminaliserade. Mot detta har en rad remissinstanser gjort invändningar Svenska läkarsällskapet, Sveriges advokatsamfund, rikspolisstyrelsen och riksåklagarämbetet, för att nämna några. Andra lagutskottet har kunnat instämma i socialministerns ställningstagande att inte göra något undantag härvidlag och att inte heller för närvarande aktivt liera vårt land i en internationell aktion i detta syfte. Herr talman! Jag har velat peka på att här uppenbarligen föreligger en nyansskillnad, vilken dock icke hittills tagit sig uttryck i en begäran att riksdagen skall ta en annan ställning än statsutskottet och andra lagutskottet gjort i fråga om propositionen nr 7. Låt mig allra sist säga att problemen härmed inte är definitivt lösta, utan genomförandet av dessa förslag får ses endast som ett led i samhällets olika åtgärder för att komma till rätta med narkotikaproblemet. Det kan inte lösas utan samverkan på olika håll, och en annan "betydelsefull omständighet — jag betonar det ännu en gång — är att denna samverkan måste nås i internationellt samarbete. Narkomanvårdskommittén fortsätter sitt arbete. Nya resultat kommer att läggas fram, och utskottet förutsätter för sin del att dessa resultat kan leda till nya ställningstaganden celler omprövningar av de beslut vi nu är beredda att fatta. Men en sådan utveckling hör ju samman med det problem det här gäller. Vi nalkas ett relativt nytt område i vår lagstiftning där problemen under de senaste åren har ökat. Men samtidigt har nu forskningen satt in. Vi vet att det den vägen kan komma resultat som också de leder fram till behov av ändrade ställningstaganden. Med hänsyn till den bakgrund mot vilken det föreliggande förslaget lagts fram och med hänsyn till de kunskaper och insikter som vi har fått ge nom det material som har framkommit inte minst under kommittéarbetet tycker andra lagutskottet att förslaget är gott. Det har ju alla tidigare talare i stort sett också sagt. Jag ber till sist att i likhet med alla andra få yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande nr 1.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

Här vill jag säga att det är ofrånkomligt att fonderna stigit successivt och avsevärt under hela 1960-talet. Vidare vill jag säga att behovet av fonden för den obligatoriska sjukförsäkringen är styrkt. Dess existens sätter ingen i fråga. Men lika visst är att det inte är någon vinst för sjukförsäkringen att en fond får bli för stor. Motionens yttersta syfte är att fondens tillväxt skall bromsas genom en avtrappning av statsbidraget. En sådan procedur företogs 1966 i samband med den stora sjukförsäkringsreformen, då man sänkte statsbidraget från 50 till 40 procent. Detta kan alltså ske utan att försäkringstagaren får sitta emellan och behöver betala högre avgifter. Vad som fordras är bara en viss omläggning av statsbidraget. Varför inte t.ex. dela ut det i efterskott? I varje fall torde det i dag finnas utrymme för den måttliga statsbidragssänkning som här är föreslagen.
Herr talman! Jag skall försöka att bli lika föredömligt kort som herr Blomquist, eftersom ärendet har varit uppe tidigare och följaktligen bör vara känt för kammarens ledamöter. Vad vi har fäst oss vid i andra lagutskottet är för det första att vi inte har fått något intryck av att fonderna inom sjukförsäkringen har blivit oroande stora. Det andra är att statsbidraget är konstruerat på ett sådant sätt att det icke medverkar till att öka fondbildningen. Statsbidrag utgår nämligen på det belopp som utbetalas, icke på det belopp som inflyter i form av avgifter eller på annat sätt. Herr Blomquist säger att en sänkning av statsbidraget i detta syfte skedde föregående år. Det är nog att vara alltför frikostig i sin tolkning av vad som skedde. I verkligheten höjdes grundsjukpenningen från fem till sex kronor, och för att statsbidraget inte skulle öka sänktes det från tidigare 50 procent till 40 procent. Detta medförde i sin tur att höjningen till största delen måste betalas av den sjukförsäkrade, medan arbetsgivarnas bidrag till den del av sjukförsäkringen som statsbidraget utgår till också höjdes. Herr talman! Jag tror att det finns tillräckligt starka argument mot det yrkande som framställts av reservanterna, och jag hemställer därför om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! En enda liten sak! Det är roligt att få diskutera denna fråga med utskottets ordförande. Det var väl ändå så, att den höjning som herr Strand talar om, den ökning av avgifterna som skedde 1966, berodde på att ökade förmåner tillkom. Höjningen hade inte sin grund i att statsbidraget sänktes utan i att det tillkom ökade förmåner, som det var fullkomligt naturligt att man tog ut ökade avgifter för.

Herr talman! Endast några ord!

Det gäller till största delen jordbruksfastigheter, och det kommer utan tvivel att bli besvärligt för den nya köparen att gå i ovisshet under denna långa tid innan han får definitivt besked från kommunerna om det från deras sida föreligger ett intresse eller ej för att förvärva en fastighet. Kommer därtill ett överklagande av = fullmäktigebeslutet, kan flera månader gå i ovisshetens tecken, och det är ett förhållande som knappast kan anses rimligt. Vi har svårt att förstå att 30 dagar kan vara en alltför kort tid för att veta vad man vill då man ger sig ut på fastighetsmarknaden. Så långt i förväg bör man ha detta klart för sig inom de centrala nämnderna i kommunerna, och det har man väl också i största allmänhet. Vi har i motionerna anfört att kommunerna i de flesta fall har en utarbetad plan över den framtida utveckling en när det gäller bebyggelsen. Det finns för all del kommuner som inte har en sådan planering för sin kommande utveckling, men de blir för varje år allt färre. Nu har jag inte här ställt något yrkande om bifall till motionerna.

Vi motionärer har ju kvar möjligheten att återkomma och att ta upp problemet på nytt. Herr talman! Jag har sålunda inte något yrkande.

Herr talman! Herr Ebbe Ohlsson ställde inte något yrkande, och jag skulle därför naturligtvis kunna undvika att förlänga debatten. Men eftersom herr Ohlsson ändå hävdar, att det skulle vara lämpligt med en tidsfrist begränsad till 30 dagar, anser jag att detta bör vara anledning till bemötande. Det är riktigt, som herr Ohlsson här anfört, att lagen inte varit i kraft mer än från och med den 1 januari i år. Det kan således inte föreligga några erfarenheter av lagens verkningar. De olägenheter, som herr Ohlsson här angett, får då mera betraktas som hypotetiska. Jag föreställer mig att dessa olägenheter knappast behöver uppstå. Det kan inte vara svårt för den som vill sälja en fastighet att under hand ta kontakt med en kommun, som eventuellt är intresserad av ett förvärv. Men det som är mera väsentligt är den föreslagna begränsningen av tidsfristen till 30 dagar. Jag föreställer mig, att det rent formellt är omöjligt för kommuner att utnyttja den kommunala förköpslagen, om man skulle begränsa tidsfristen till 30 dagar. Alla känner ju till den formella behandling, som måste ske från kommunernas sida vid fastighetsförvärv. Kommunens organ måste förbereda dylika fastighetsförvärv, och ett bifall till motionärernas förslag skulle väl innebära att kommunerna strängt taget inte kunde utnyttja den kommunala förköpslagen. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Herr andre vice talmannen yttrade, att han efter samråd med andra kammarens talman finge föreslå, att första kammaren ville besluta att vid sammanträde onsdagen den 13 mars företaga val av valmän och suppleanter för utseende av två riksdagens ombudsmän jämte ställföreträdare.

Herr talman! Herr Edström har frågat mig varför bestämmelsen i tillämpningskungörelsen till förordningen angående kostnadsfria eller prisnedsatta läkemedel att vid iterering av recept endast ett läkemedel eller en komposition får utskrivas på samma blankett inte borttagits vid den nyligen företagna revisionen av kungörelsen. Enligt den nämnda kungörelsen skall då recept utfärdas på läkemedel anges det antal gånger som förnyad försäljning får ske. Detta antal får inte överstiga tre. I sådana fall får dock endast ett läkemedel upptas på samma receptblankett. Denna bestämmelse tillkom för att underlätta expedieringen på apoteken och hanteringen av verifikationsmaterialet. 1961 års sjukförsäkringsutredning föreslog som herr Edström påpekat att bestämmelsen skulle tas bort och läkaren sålunda få möjligheter att vid iteration skriva ut flera olika läkemedel på samma blankett. Utredningens förslag tillstyrktes av Sveriges läkarförbund. Apotekarsocieteten och Sveriges farmacevtförbund ville däremot inte godta förslaget. Det framhölls därvid att den föreslagna ordningen skulle innebära väsentliga nackdelar vid receptens behandling på apoteken. Apotekens arbete och därmed kostnader skulle betydligt öka. Vid delköp av olika läkemedel på samma recept kunde mängden av stämplar och anteckningar göra det svårt att tyda recepten med risk för feltolkningar. Förfalskning av recept kunde dessutom underlättas. Med hänsyn till de nämnda olägenheterna ansåg jag mig inte kunna förorda att bestämmelsen togs bort.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för socialdepartementet för svaret. Vi måste konstatera att tid är pengar, och vår tid brukar ju obönhörligt bekämpa all onödig och tidsslukande byråkrati. Detta gäller en sådan sak. Det är ju inte fråga om att överföra arbete från läkarna till apotekarna, utan det är egentligen fråga om att överföra arbete från läkarna till en maskin. Orsaken till min enkla fråga var att tvångsföreskriften från sjukförsäkringens sida, att för att erhålla läkemedlen prisnedsatta eller kostnadsfria endast ett recept får skrivas på varje blankett vid iteration, för läkarna innebär allt större tidspillan för varje år som går. Det är ett slöseri med läkarnas tid, och det har inget stöd i läkemedelsförordningen. Under senare år har antalet läkarrecepturexpeditioner stigit betydligt kraftigare än antalet läkarbesök per år och närmar sig nu snabbt 40 miljoner om året. Detta beror på en önskvärd rationalisering. Vi använder allt mindre på apoteken tillredda blandningar på grund av att personalkostnaderna där är höga. Även på fabriker tillredda kombinationspreparat användes allt mindre, då sådana med kännedom om läkemedlens verkningar, biverkningar och interaktion blir allt mindre medicinskt önskvärda. Dagens recipen består därför i alltmer ökad utsträckning av bara ett läkemedel. Som jag framhöll är det såväl medicinskt som arbetsekonomiskt fördelaktigt och rationellt men medför att de flesta sjuka måste mycket mera nu än förr få mer än ett recipe. Desto otympligare framstår då denna föråldrade bestämmelse som jag här påtalat, att man vid iterering, som ju är särskilt vanlig vid flertalet långtidssjukdomar — vilka relativt sett får alltmer ökad betydelse — inte får skriva mer än ett recipe på varje blankett. Den enda motivering som kunnat anföras är att det skulle innebära ökad kontroll, enligt apotekar na. Men jag betvivlar det. Vid iterering görs för kontrollens skull på apoteket inte som förr en avskrift utan i vanliga fall en fotostatkopia. En sådan går lika snabbt att göra, om det är ett eller flera recipen på blanketten. Tar man ej ut alla recipen på en gång — vilket man nu med hänsyn till den bättre rabatten gör mycket mer än tidigare — framgår detta lätt av anteckningarna på receptet. Vore det inte på tiden att även på den punkten följa sjukförsäkringsutredningens förslag? All arbetstid är värdefull, och det gäller även läkarnas arbetstid — det måste vi erkänna. Det är här fråga om en tillämpningskungörelse som av Kungl. Maj:t kan ändras när som helst. Med de orden ber jag att få tacka för svaret.
Herr talman! Herr Edström påminde oss om att tid är pengar. Jag vill gärna hålla med honom om det. Jag vill heller inte förneka att det nuvarande systemet kan föranleda ett visst merarbete för läkaren, jämfört med om flera läkemedel tas upp på samma blankett. Det rör sig här om en avvägningsfråga. Jag är övertygad om att herr Edström är väl medveten om det. Vad är då den bästa lösningen? Det finns anledning att påpeka att receptet vid varje försäljning skall förses med apotekets stämpel, datum för försäljningen, uppgift om pris m.m. Som ett exempel kan nämnas ett recept på tre mediciner som vardera får tas upp fyra gånger. Det skulle till slut kunna komma att förses med upp till tolv stämplar, datumoch prisangivelser etc., eventuellt gjorda av olika apotek. Ett sådant recept skulle kunna bli svårt att tyda både för den försäkrade och för apoteken och skulle lätt kunna föranleda felexpedieringar och kanske också andra misstag. Därtill kommer en rent administrativ och kameral svårhanterlighet. Det var dessa överväganden som mås te göras när vi hade att ta ställning till denna fråga, och vi kom fram till att den bästa avvägningen är den som vi nu har gjort, d. v. s. att inte företa någon ändring utan låta kungörelsen förbli vid vad den har varit.

Herr talman! Jag förstår delvis apotekens betänkligheter. Men är det egentligen inte så att de har fastnat i gamla tiders förhållande? Tekniken går ju framåt. Vad som rationaliserat förfarandet är fotostatkopieringen som medför helt andra arbetsförhållanden än för några år sedan. Fotokopieringen har ju inte kommit i allmänt bruk förrän under de allra senaste åren, då även apoteken börjat använda den tekniken för kopiering av recept. Vad beträffar stämplarna o. s. v. erkänner jag att med dagens receptblanketter blir det besvärligt. Men det är inte hela världen att göra blanketterna litet annorlunda. Man skulle med fördel kunna göra stämplarna litet mindre än nu. Då skulle allting fungera utmärkt. Jag hoppas att Kungl. Maj:t tar frågan under förnyat övervägande, ty detta är verkligen en allvarligt tidsslukande faktor. För mig som har att utfärda många sådana recept för långtidssjuka — jag har räknat ut att det för varje patient rör sig om fem, sex stycken — betyder det ungefär fem minuter för varje konsultation. Det är ju ganska många konsultationer som vi läkare har tillsammans.

Herr talman! Herr Lundberg har frågat om vilka principer som tillämpas vid disponeringen av införselavgiftsmedel som kvarstår vid regleringsårets utgång. Jag vill först erinra om att intäkterna av införselavgifterna är statliga medel i likhet med t.ex. tullinkomster. Införselavgifterna har hittills tagits i anspråk främst för regleringsändamål på jordbrukets område i den utsträckning som riksdagen beslutat för varje regleringsår. Medel som stått kvar från tidigare år har efter beslut av riksdagen utnyttjats bl.a. för att ersätta jordbruket för förluster på grund av inverkan av EFTA och EEC samt för att förstärka jordfonden.

Herr talman! Låt mig först tacka statsrådet Holmqvist för svaret. Min fråga hänför sig just till det som berörs i de sista orden i svaret: »för att förstärka jordfonden». Jag började fundera över det som står på den allra sista sidan i årets jordbruksproposition: Jordfonden skall ökas med 30 miljoner kronor. Då tar man 10 miljoner av kvarstående införselavgiftsmedel och 20 miljoner som vanligt anslag över riksstaten. Denna sammanblandning av korta och långa pengar stötte mig. De korta införselavgifterna blir plötsligt långsiktigt bundna i mark. För ett sådant förvandlingsnummer måste det ju finnas något principbeslut i bakgrunden, men det kunde jag inte finna. Det är riktigt att redan förra året verkställdes en sådan åtgärd, med ett belopp uppgående till 20 miljoner kronor, utan anmärkning. Jag hittade då ingen motivering för åtgärden. Det fanns ett överskott, och därav tog man 20 miljoner till jordfonden plus ytterligare 20 miljoner över staten. Är nu detta riktigt? Det tål väl åtmin stone att diskutera. Som jag ser det finns det två vägar att gå. Antingen låter man överskotten stå kvar på ett saldo tillgängligt för kommande ökande behov inom jordbrukets område — och det är självfallet det bästa — eller också redovisar man öppet senaste regleringsårets utfall och låter pengarna gå in i statskassan. De försvinner då i bokföringen. Det sistnämnda sättet vore väl ur jordbruksministerns synpunkt konsekvent, eftersom han hävdar att dessa införselavgiftsmedel är statliga medel i likhet med tullinkomster. Den sista åsikten kan jag och många andra självfallet inte dela, men det spelar väl just i resonemanget om redovisning inte så stor roll. Det är ju enkelt att i ett pressat läge åberopa tidigare överskott under de senaste åren och medvetet ha ett visst underskott, vilket blir detsamma som att minska på ett överfört saldo, därest man använt den förstnämnda metoden. Men om man, som det nu tillämpas, binder pengarna i jordfonden, är de ju för alltid borta för det ändamål som jag trodde att de var avsedda för, dvs. just för prisutjämnande åtgärder och för täckande av exportförluster — inklusive en sådan specialpost som förluster på grund av EFTA och EEC-effekter. Det skulle självfallet vara intressant att veta hur dagsläget är, men det vore kanske inte riktigt att begära en sådan sak. Jag har sett att jordbruksnämnden i sin regleringsskrivelse till Kungl. Maj:t kommit fram till att det finns en behållning från 1965 67 på 22,7 miljoner; men då vet jag faktiskt inte om man dragit av de sista 10 miljonerna till jordfonden, det framgår icke av skrivningen.

Om detta hade jag självfallet kunnat motionera, men jag skall uppriktigt säga att till allra sista bladet i propositionen kom jag inte förrän långt efter det att motionstiden gått ut! Därför har jag tagit mig friheten att på detta sätt aktualisera frågan.
Herr talman! Man skall kanske först ställa frågan, hur dessa medel uppkommer. Svaret är att vi måste ha ett gränsskydd för det svenska jordbruket. Men faktiskt kan man säga att dessa medel betalas i stort av de svenska konsumenterna, eller hela det svenska folkhushållet, om vi så vill uttrycka det. Av den anledningen föredrar jag att uppfatta det så att dessa medel hör samhället till, på samma sätt som tullinkomster eller andra medel som framkommer på liknande sätt. Herr Lundbergs resonemang innebär att man från början gjort klart för sig att dessa pengar inte kan användas till någonting annat än jordbrukets utveckling. I stort sett har de väl inte använts till något annat hittills. Det har emellertid inträffat att riksdagen godkänt användning av sådana medel för subventionering av vissa produkter, exempelvis smör ett visst regleringsår. Då får man säga att det är konsumenterna som haft glädje av detta. Jag kan hålla med om att man kunnat gå en annan väg, nämligen att överskotten för varje år levererats in till statskassan och att man därefter fått aktualisera hur de uppkommande frågorna skulle lösas. Nu har det funnits en reserv, och jag tror att det i stort sett varit en fördel när man vid överläggningarna med jordbrukets organisationer haft möjlighet att träffa vissa uppgörelser utan att omedelbart behöva belasta konsumenterna med kostnader. För herr Lundberg har det tydligen varit något stötande att dessa medel överförts till jordfonden — han säger att det då blir långa pengar i stället för som hittills korta pengar. Det är möjligt att man kan föra ett sådant resonemang, men jag tycker inte att det blir någon större skillnad, eftersom jordfonden är till för att man skall köpa och sedan sälja fastigheter, inte för att man skall behålla dem. Hade vi nu inte använt medel från regleringskassan för att stärka jordfonden skulle vi i stället fått ta medlen direkt över budgeten. Pengarna hade varit lika värdefulla även då. Men jag kan inte se att det blir någon större skillnad. Närmast skulle herr Lundberg då ha en kamrerarsynpunkt: att pengarna borde redovisats och levererats innan man fick lov att ta ut dem igen.

Herr talman! Något av kamrerarsynpunkt ligger det naturligtvis i resonemanget. Det vill jag gärna medge.

Frågan om vad som händer på slutet är för resten ett ganska intressant resonemang, ty någon gång blir vi väl färdiga med omstruktureringen, och då skall det självfallet bli ett betydande överskott i jordfonden att leverera in. Då kan vi, om vi är med vid det tillfället, ha dessa korta och långa pengar och ursprunget i minnet. Jag vill alltså inte gå med på att det är så begränsade synpunkter som rena kamrerarsynpunkter som jag lägger på denna fråga, utan också en synpunkt beträffande just konsumentens och jordbrukets intresse, och bindningen av pengarna långsiktigt kan jag inte acceptera.
Herr talman! Jag får kanske göra herr Lundberg ledsen genom att säga att av de pengar som disponeras årligen för detta syfte och som jordbruket ofta får har 160 miljoner kronor strötts ut till olika ändamål. Vi har haft anslag som låt säga bidrag till potatisförädlingen. De har inte gett något omedelbart utslag, ty det tar sin tid innan det verkar till konsumenternas fromma. Det väsentliga i detta sammanhang, herr Lundberg, är kanske inte om det är långa eller korta pengar eller vad nytta de gör. Det väsentliga är att detta har underställts riksdagen. Jag tror man kan säga att det inte finns några medel som varit mera noggrant kontrollerade än dessa, ty de har varit under sträng observans och föremål för ett stort intresse från riksdagens sida. Varje gång man resonerat sig fram till hur man skall använda dessa medel, har frågan presenterats för riksdagen. Jag kan inte erinra mig något tillfälle — det skulle kanske vara någon enstaka gång — då det kan ha rests invändningar på någon punkt. Men förslagen har godkänts, och däri ser jag en bekräftelse på att denna inrättning fungerat ganska tillfredsställande.

Herr talman! Herr Skårman har frågat mig om vi ur skilda synpunkter verkligen har råd till detta saltande på gator och vägar. Vid halkbekämpning används salt för att hindra att sanden klumpar sig och för att få den att fastna på den isbelagda vägbanan. Dessutom förhindrar saltet isbildning och luckrar upp isen så att den lättare kan avlägsnas. Prov som företagits under föregående vinter beträffande rostangrepp på oskyddad bilplåt visar att ca 80 7 av rostangreppen härrör från andra faktorer än vägsalt. Med hänsyn till att saltningen visat sig vara både billig och effektiv och endast i begränsad omfattning skadar fordon och nästan aldrig växtlighet, anser jag att vi inte har råd att avstå från saltningen från vare sig trafiksäkerhetssynpunkt eller rent ekonomisk synpunkt.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag har redan tidigare besvärat ett par företrädare till honom med detta problem, och jag tänker inte släppa det, ty jag tror att man tar för lätt på saken. Först vill jag till svaret säga att man inte bara blandar salt i sanden, utan på västkusten där det blåser salta vindar, där bara saltar man. Jag förmodar att de prov som åberopats är de prov som utförts av gatuförvaltningen i Göteborg. Vid dessa prov hade man svetsat fast plåtbitar på olika spårvagnar — vagnar som för övrigt tvättas varje dag och som går i trafik i denna salta stad. Dessa prov anser jag inte ha något som helst vetenskapligt värde, och jag vädjar till kommunikationsministern att verkligen låta göra en undersökning av den här saken. Jag har gjort en liten balansräkning med avseende på saltningen på gator och vägar. Jag är inte tekniker på det här området, men jag har liksom kommunikationsministern kört bil i årtionden och har följt saken från den utgångspunkten. I motsats till vanliga balansräkningar upptas här minussidan först: 1) Halkan på vägarna ersättes av slirig modd. Finns objektiva värden på vilken art av trafikrisk som orsakar mest olyckor? 2) Saltlaken eller frysblandningen synes lösa upp ytskiktet på asfalten och framför allt oljegruset, så att modden får en inblandning av oljeprodukter som gör att bilen blir starkt nedsmutsad och — vad värre är — sikten starkt nedsatt samtidigt som vattnet i vindrutespolningen som regel är fruset och systemet således ur funktion. Hur många olyckor orsakar det? Om upplösningen beror på minskad ytspänning i oljeprodukterna eller erosion genom den nedkylning som saltningen orsakar lämnar jag därhän. 3) Saltlaken tränger in överallt i skrymslen, märken efter stenskott och i underreden. Säga vad man vill om att rent salt inte är hygroskopiskt så håller vägsaltet fukten kvar och underhåller en ständig korrosion som framför allt är farlig för bromssystemet. Finns någon kalkyl på vilka miljonvärden som därigenom förstörs per år? Vad kostar all extra-tvättning? 4) Saltsörjan är otrevlig, förstör skor och kläder, dras in i affärer, bostäder och kontor och förstör eller skadar mattor och golv samt är svår att städa bort. 5) Saltningen är dyr, det vågar jag påstå ehuru kommunikationsministern säger annat i svaret. Kostnaden kommer på skattsedlarna. På lång sikt kan saltet skada avloppsledningar och betongkonstruktioner. Jag känner till ett fall från Kristianstad, där en broövergång påstås ha varit underminerad på grund av att salt runnit ner. 6) Saltningen skadar djuren, framför allt hundarnas tassar, och tar död på träd i parker och alléer. Naturligtvis finns också en plussida, men den är betydligt mindre: 1) Saltet minskar obestridligt halkan, som dock ersättes av slirningen, och det tar bort snön, om det inte snöar alltför rikligt. 2) Saltet är bekvämt att hantera och tar litet utrymme. Mera på plussidan har jag inte funnit. Jag hoppas således att kommunikationsministern skall ta initiativ till en vetenskaplig undersökning av dessa problem. Jag tror att de på sikt är mycket allvarliga. I dagens tidningar omtalas att en surahammarsbo har blivit fälld vid tinget i Kolbäck för att han smutsat ned en annan bilist. Skall man behöva stämma vägverket för att det smutsar ned varenda bil i det här riket så att man knappt kan se att köra.
Herr talman! Uppenbarligen är det här problemet inte så lätt att hantera och komma till rätta med. Man har väl överallt försökt pröva sig fram till lämpliga metoder för att så snabbt som möjligt göra vägarna farbara vid snöfall och så olycksfria som möjligt. Det är klart att man här alltid står inför avvägningen mellan å ena sidan de trafiksäkerhetsrisker som uppstår i fall man inte kan effektivt röja undan på vägarna och å andra sidan de eventuella skadeverkningar som kan uppkomma av den metod man använder för bekämpningen. Om en metods eventuella skadeverkningar kan man väl säga att dessa i betydande grad beror på hur man handhar metoden. Man har väl i varje fall från vägverkets sida kommit fram till att om man handhar metoden på det sätt som vägverket föreskriver, så bör skadeverkningarna i Övrigt vara ringa. Verket bedriver ju också på denna punkt fortlöpande undersökningsverksamhet inom området. Man följer alltså denna fråga i samråd med bl.a. statens väginstitut och korrosionsinstitutet. Jag vågar därför utan vidare påstå att man från vägverkets sida har sin uppmärksamhet fortlöpande riktad på detta problem. Kommer det fram några nya metoder — herr Skårman kanske har för slag till sådana — så är jag övertygad om att vägverket är berett att pröva även dem.

Herr talman! Anledningen till att jag är envis i denna fråga är att jag tycker att vägverket tar för enkelt på den. Jag tror att detta är ett mycket stort problem och att det på lång sikt ställer till mycket mer elände än man inom vägverket tror. I Svenska vägföreningens tidskrift publicerades förra året en artikel, i vilken en professor redovisar en del provtagningar, men dessa härrörde mest från utfarterna vid tunnlar i Italien, Frankrike och Schweiz, där förhållandena absolut inte är jämförbara med svenska förhållanden. Har herr Skårman några bättre metoder att komma med, undrar statsrådet Lundkvist. Jag är ju inte tekniker på detta område. Jag är tyvärr bara ett av olycksfallen på saltningens konto. Jag tycker för min del att det system som i mycket stor utsträckning tillämpas i Norrland, nämligen isrivning, fungerar mycket bra. Den allra bästa metoden är naturligtvis att folk lär sig köra ordentligt och försiktigt. Jag bor i Alingsås och har kontor i Göteborg. På motorvägen, där man inte behöver möta någon, är det inte så stora problem bortsett från att att man blir nedstänkt om man råkar komma bakom någon annan bil. Då är det alldeles hopplöst. På vägen utmed Göta älv, som jag har kört många gånger, är förhållandena däremot annorlunda. Så sent som förra måndagen körde jag 12 km och fick på den sträckan stanna bilen tre gånger och torka ren vindrulan, ty jag såg ingenting genom den. Då jag på kvällen for hem, körde jag mot solen. Jag mötte inte någon tät trafik, annars skulle jag ha fått gå av varannan kilometer för att känna mig säker. Detta är en stor fråga för bilismen även om den i de stora sammanhangen kanske inte har så stor betydelse.
Herr talman! Vägförhållandena i norra delen av landet och vägförhållandena i de mellersta och södra delarna av landet är i detta avseende inte helt jämförbara. Herr Skårman och jag har det gemensamt att ingen av oss är tekniker, utan vi får väl i detta sammanhang ha förtroende för dem som vi ger uppdraget att följa utvecklingen på detta område. När jag har försökt sätta mig in i den bevakning som vägverket har av denna fråga, har jag i varje fall fått en föreställning om att man inom verket är mycket intresserad av att följa frågan och även är beredd att pröva alla de okonventionella och nya grepp i själva problematiken med halkan som över huvud taget kan komma fram.

Herr talman! Herr Skårman har frågat mig om jag anser att Kungl. Maj:ts prövning rörande fastställande av stadsplan bör ske utan att avvakta vattendomstolens utslag eller utan sammanhang med Kungl. Maj:ts prövning av tillåtligheten enligt vattenlagen av industriell anläggning som utgör förutsättningen för stadsplanen. Fastställelse av stadsplan innebär en fördelning av markresurser inom planområdet för skilda ändamål sett på sikt. Prövningen av ett planförslag behöver i konsekvens härav inte anstå i avvaktan på prövningen av de många tillstånd av skilda slag, t.ex. en vattendom, som kan krävas för genomförandet av byggnadsåtgärder enligt planen. I praxis har sålunda stadsplaner inte sällan fastställts utan att vattendomstols prövning av t.ex. en bro över farled kunnat avvaktas. Prövning av stadsplanefrågan prejudicerar inte senare prövning enligt annan lagstiftning, t.ex. vattenlagen, eventuella tillståndsfrågor e. d. Det är att märka att vissa tillstånd, som erfordras för plangenomförande, förutsätter att fastställd plan föreligger. Självfallet kan detta leda till att förutsättningarna för planen väsentligt rubbas om något eller några av erforderliga specialtillstånd inte erhålls. Denna risk får vägas mot de praktiska fördelar som kan vinnas av att planen prövas så snart detta kan ske inom ramen för byggnadslagstiftningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern även för svaret på denna fråga — jag beklagar att jag besvärat så mycket i dag. Som någon hallandstidning listat ut, är frågan föranledd av sulfatfabriken vid Lahäll i Värö, fastän jag vill se problemet helt principiellt. I tidningarna fick man för en tid sedan läsa att regeringen skulle ta ställning beträffande statsplanen på Värö inom den allra närmaste framtiden. Samtidigt upplyste tidningarna att utslag i vattenmålet angående fabrikens tillåtlighet skulle meddelas först den 10 maj. Detta föranledde några personer att i slutet av februari då jag vistades i min hemort, per brev och telefon uppvakta mig och fråga, om det kan vara riktigt att Kungl. Maj:t tar ställning före vattendomstolen och därmed ger en fingervisning om hur domstolen bör se på ärendet. Man gav även uttryck åt den uppfattningen, att förhandslöften givits och att hela processförfarandet var en meningslös eftergift åt formaliteter. Självklart är väl att stadsplanen där nere bygger på förutsättningen att den omstridda industrin kommer till stånd. Då länsstyrelsen och även Kungl. Maj:t tidigare stoppat glesbebyggelse i trakten under åberopande av strandlagsförbud och naturskyddsförbud måste man förutsätta att planeringen blivit en annan, om det varit nödvändigt att förlägga sulfatfabriken till en annan plats. Sådana villkorliga förutsättningar förekommer rätt ofta.

Det hindrar ju inte att man arbetar fram planerna som argument och för att vinna tid. Men Kungl. Maj:ts beslut i fastställelsefrågan bör inte föregripa domstolsbehandlingen genom att ge projekten den välsignelse, som ett fastställande av planerna dock måste innehära. Jag vill understryka att jag i min fråga förutsatte, att den industriella anläggningen utgjorde förutsättningen för planen. Jag avsåg alltså inte den generella typen, där man i stort fördelar markresurserna inom planområdet, vilken typ kommunikationsministern huvudsakligen talar om i svaret.
Herr talman! Jag har som herr Skårman vet inte möjlighet att här diskutera något enskilt fall — jag har svarat på den fråga herr Skårman ställt, om man kan pröva fastställande av stadsplan utan att avvakta exempelvis vattendomstolens utslag i ett visst sammanhang. Jag har sagt, vilket väl måste vara riktigt i byggnadslagstiftningens mening, att fastställelse av stadsplan innebär en fördelning av markresurser för skilda ändamål på lång sikt inom planområdet. Det innebär inte att man tar ställning till något speciellt objekt. När man så att säga fastställer en stadsplan har man därvid anvisat på vilket sätt ett område skall bebyggas för framtiden för olika uppgifter — för industriändamål, för bostadsbebyggelse och övriga ting, och en stadsplan måste man kunna få fastställa i den ordning som jag redovisat här. Det är den fråga herr Skårman rest, och det är den fråga jag har svarat på.

Herr talman! Jag ställde en rent principiell och öppen fråga, men sedan har jag sett av tidningspressen att den koncentrerats på ett visst fall. Jag menar generellt att om stadsplanen således inte är en allmän resursfördelning utan om den är beroende av att någonting kommer till, som i sin tur är föremål för domstolsprövning, skall denna prövning vara klar innan man fastställer stadsplanen.
Herr talman! Det är alltid på det sättet att man i beskrivningen till en plan har tänkt sig att det skall vara t.ex. ett industriområde på en viss plats.

Det är så man måste se hela frågan, och så måste man se det svar som jag har möjlighet att ge på en fråga av denna karaktär. Jag kan självfallet inte ge mig in på något slags bedömning av något enskilt fall som kan uppstå under olika förutsättningar — en massa tänkbara faktorer kan spela in — utan jag måste svara på hur vi i kommunikationsdepartementet skall handlägga stadsplaner.